Herr talman! Jag är medveten om att det börjar uppstå ett läge på bostadsmarknaden där vi har tomma bostäder, tomma lokaler osv. Jag menar att det är opsykologiskt av regeringen att så drastiskt förändra situationen i den lågkonjunktur som det nu är fråga om. Börje Hörnlund kan gå till byggentreprenörerna för att få bekräftelse på detta. Plötsligt har man försämrat villkoren för allmännyttan. Man har ingen aning om hur lånefinansieringen kommer att se ut 1993, och man ligger still. Jag mötte nu på morgonen en landshövding från den södra delen av Sverige som inte tillhör vårt parti. Han var djupt förtvivlad därför att regeringen inte kan ge besked i denna fråga. Skall det bli någon kommission, Börje Hörnlund? De senaste dagarna har det cirkulerat rykten om att regeringen skall tillsätta en kommission som skall följa utvecklingen. Kommer vi få svar på den frågan i dag, eller kommer regeringen att bereda den ytterligare? Jag vill i likhet med min vän Mona Sahlin säga att det som saknas i den allmänna debatten är bedömningar och analyser. Nu är det dags att smekmånaden tar slut. Sten Andersson i Malmö sade att han hade bra kontakt med Byggnads. Jag har utomordentligt goda kontakter med byggjobbarna hemma i Värmland. Det är bland dem som tålamodet börjar tryta. I dag är 10 000 byggjobbare arbetslösa. I februari månad kommer kanske vissa distrikt och valkretsar ha en arbetslöshet som tidvis kommer att överstiga 25--30 %. Det kanske inte rör Sten Andersson i Malmö, men det rör mitt hemlän, det län som Börje Hörnlund kommer från. Det är byggjobbarna i skogslänen som börjar tappa tålamodet. Där måste regeringen ta en direktkontakt med branschens företrädare. Det är det som saknas. Till Sten Andersson i Malmö och andra vill jag säga att vi naturligtvis kommer att följa den här frågan med stor uppmärksamhet. Vi är inte alls nöjda med det svar som har getts i dag. Om det nu skall munkavel e.d. på de andra ministrarna, vet jag inte men spring inte titt och tätt ut och ge olika besked, för då blir det kaos. Då blir det kaos på byggmarknaden av den rivstart som regeringen Bildt har gjort. Det blir också kaos när det gäller sysselsättningen i byggsvängen. Det tycker beställare, byggare och byggjobbare. En bättre tingens ordning i framtiden, Börje Hörnlund!
Herr talman! Jag vänder mig till det nuvarande statsrådet. Jag kan bekräfta att både det nuvarande och det dåvarande statsrådet är synnerligen överens och förhoppningsvis kommer att vara det också i fortsättningen, om att det behövs tidigareläggningar av vägprojekt och av byggen, men det hade behövts alldeles oavsett det som regeringen nu bidrar med. Det var detta jag ville föra debatten om i dag, men Börje Hörnlund har hittills inte nämnt det. När det gäller det här ärvda underskottet, som man nu kallar det, vill jag bara betona att politik är att välja väg, Börje Hörnlund. Man kan faktiskt välja att avstå från en del av de skattelättnader, som vi som har vårt på det torra nu får bistånd med ifrån den borgerliga regeringen, om man prioriterar andra områden i politiken. Jag vill betona att den förda byggpolitiken kommer ovanpå den byggarbetslöshet som redan i dag finns. Både Byggnadsarbetareförbundet och byggbranschens folk är överens om att effekterna som regeringens föreslagna politik kommer att bidra till att ytterligare tiotusentals byggnadsarbetare kommer att bli arbetslösa. Det är detta det handlar om, Börje Hörnlund, inte ett ifrågasättande av infrastruktursatsningarna. De är någonting som jag vaknade till med under många dagar och fortfarande gör. Jag vet att de behövs. Men dessa satsningar är som en droppe i havet jämfört med de ytterligare arbetslösa som nu blir följden av den bostadspolitik som Börje Hörnlunds regering har föreslagit. Det var effekten av detta som jag efterlyste, inte bara en analys, utan också förslag till hur man skall bemöta detta. Byggbranschen själv säger att nu blir det totalstopp på byggsidan. Detta är inte någonting som bidrar till tillväxten, som alla talar sig så varma för, tvärtom blir det ett hinder för att öka tillväxten. Jag vill bara fråga om Börje Hörnlund kan bekräfta eller dementera att de föreslagna försämringarna av bostadspolitiken kommer att bidra till att ytterligare byggnadsarbetare förlorar jobbet ovanpå den rekordhöga arbetslöshet som vi redan i dag kan se. Jag noterar med tillfredsställelse att centern börjar diskutera en kommission. Man har nu insett att det behövs en ''haverikommission'' för att försöka reda upp det haveri och det totalstopp i bostadspolitiken som nu håller på att ske. Kan Börje Hörnlund bekräfta eller dementera att detta försämrar arbetsmarknadsläget vid ett tillfälle då vi behöver mer byggande och satsningar för att öka tillväxten?

Herr talman! Haverikommissionen är redan tillsatt, Mona Sahlin. Det är den nya regeringen som skall reda upp och försöka ordna upp allt det som den gamla fördärvat. Efter valet 1982, där socialdemokraterna återtog majoriteten, fick vi ofta höra hur dåvarande statsråd sade att de under tiden i opposition i många frågor hade tagit ut svängarna mycket kraftigt bara för att opponera och för att skapa elände. När man lyssnar på Mona Sahlin verkar det som om hon är en direkt kopia av den tidens socialdemokratiska statsråd. Jag har varit på många möten i byggbranschen, även på den tiden när socialdemokraterna satt i regeringsställning, Magnus Persson. Då kritiserade man mycket och ofta ryckigheten i den förda regeringspolitiken. Att i dag, drygt en månad efter det att regeringen har tillträtt, begära att det skall bli helt klara besked i alla frågor tycker jag är en rätt orimlig begäran. Vänta ett halvår eller kanske ett år! Sedan säger Magnus Persson att tålamodet tryter, framför allt i hans hemlän och bland byggnadsarbetare i synnerhet. Det tålamodet tröt den 15 september. Jag kan garantera Magnus Persson att många byggnadsarbetare avstod från att rösta på det parti som Magnus Persson representerar. Det borde vara ett betyg nog. Magnus Persson kan stå här i talarstolen och säga att man säger si och att man säger så ute på arbetsplatserna. I en del frågor är det förvisso rätt, men i många frågor är det fel. Det är ofta argument som är tillverkade på ombudsmannaexpeditioner och som i många fall är helt fjärran från verkligheten. Om Magnus Persson har tid, kan jag inbjuda honom att komma ner till Skåne i morgon bitti när jag skall bygga ställningar på 16 våningars höjd. Då kan vi prata med mina kolleger om vad de tycker om framför allt den gamla socialdemokratiska politiken. Jag är inte säker på att Magnus Persson blir helt entusiastisk. Som ledamot av Sveriges riksdag tycker jag att jag har, skall ha och vi alla skall ha ett ansvar för hela landet. Att nu peka ut bransch efter bransch som har problem på grund av den tidigare förda politiken tycker jag är egoistiskt och nehativt. Nu måste vi tänka på hela landet. Om vi ger regeringen en chans tror jag att förhoppningarna och förväntningarna blir infriade.

Herr talman! Mona Sahlin avskärmar sig tydligen helt och hållet från allt helhetstänkande. Jag vill börja med de långsiktiga åtgärder som regeringen har vidtagit, eftersom Mona Sahlin när hon berörde vissa skattesänkningsförslag inte kunde mena andra än vissa förslag på kapitalområdet. Detta är ingenting annat än en följd av ett beslut som har tagits i bred enighet om en avreglerad valutamarknad och effekterna av en ecuanslutning som gör att vi inte kan ligga på helt egna nivåer. Det här är ett av de stora felen i 1980 talspolitiken. Jag vet inte om Mona Sahlin är medveten om att hela 80-talet bestod i att en strid ström av svenskt kapital rann ut ur landet. Det rörde sig om mycket stora belopp. Det var bara en liten rännil utländskt kapital som kom in till Låt mig ta fjolåret som exempel. Då gick 100 miljarder kronor ut från Sverige, medan det kom in 10 miljarder till Sverige. Om vi inte hade haft den situationen skulle vi ha haft en långt bättre ekonomi i dag med en bättre sysselsättning och ett vitalare näringsliv. Det är faktiskt regeringens plikt att rätta till detta innan vi får en situation där vi exporterar jobb från Sverige. Det skulle innebära att svenska ungdomar måste gå ut ur landet för att få jobb. Då är det bättre att svenskt kapital stannar och investerar i Sverige och att utländskt kapital finner det intressant att investera hos oss. Det är väldigt lätt att peka på de här sakerna i dag, för det går inte att komma ifrån att lättnader i kapitalbeskattningen är till fördel för dem som har samlat på sig litet grand. Men å andra sidan är det till fördel för hela folkhushållet, om pengarna stannar och jobbar i Sverige, utvecklar svenskt näringsliv. Sedan till Magnus Persson. Jag har faktiskt haft hela tre träffar med byggarbetsgivare hitintills och har fått deras analys gång på gång. Jag har också träffat representanter för byggnadsarbetarfacket, vid tvenne tillfällen, för att höra på vad de säger, och vi har utbytt tankar, som det heter. Jag kan i dag inte svara på om de här kontakterna framöver skall ske i en bredare form, utan det beskedet får avvaktas. Allra sist vill jag säga att Magnus Persson var väldigt politisk, för han talade avslutningsvis inte om län och sådant utan om valkretsar. Men det är väl inte det som intresserar oss mest i dag.
Herr talman! Låt mig först säga till Sten Andersson i Malmö, eftersom han nämnde mitt namn, att om det är att vara en nejsägare att säga nej till orättvisa förslag, till förslag som förstärker inkomstskillnader i vårt samhälle, förslag som bidrar till ökad arbetslöshet, då är jag stolt över att Sten Andersson kallar mig för nejsägare, och då kommer jag att fortsätta att vara det. Men jag kommer samtidigt att vara en ''för''-sägare, säga vad en socialdemokratisk politik på området är. Börje Hörnlund säger att jag avskärmar mig från helheten. Det jag har försökt göra i debatten här i dag är att efterlysa en helhet. Jag noterar att Börje Hörnlund ännu inte med ett ord har berört regeringens byggnadspolitik och vilka effekter den får på byggarbetslösheten -- en icke-politik på området, borde man egentligen kalla den. Kan det bero på att Börje Hörnlund helt enkelt inte har ord för denna politik? Är det skälet till att han tassar runt frågan, talar om kapitalströmmar och andra områden som förvisso är mycket intressanta? Varför kan inte Börje Hörnlund med ett ord bedöma och analysera sina egna värderingar av det jag vill kalla den borgerliga hemmagjorda arbetslösheten på byggområdet? Ytterligare tiotusentals byggnadsarbetare kommer att förlora jobbet som en direkt följd av de förslag som den borgerliga regeringen, som Börje Hörnlund ingår i, har förelagt riksdagen. Vad vi här försöker diskutera är vilka effekter de förslagen får på byggarbetslösheten. Varför har man lagt fram dem för riksdagen? Vilket ansvar är man beredd att ta? Jag noterar avsaknaden av besked i dag som att Börje Hörnlund helt enkelt inte vill och heller inte kan försvara den politiken, för det finns inte något sådant försvar. Jag får tolka centerpartiets signaler om en haverikommission för byggnadspolitiken som att den diskussionen i alla fall finns, och den får vi socialdemokrater försöka ge uttryck för här i kammaren genom att inte bara säga nej till regeringsförslagen utan genom att ha en egen politik för tillväxt och sysselsättning, där också byggandet ingår som en oerhört viktig del. Så jag nödgas tyvärr notera att jag inte får något besked. Men jag har full förståelse för varför Börje Hörnlund icke vill eller kan -- eller bådadera -- ge sig in på att diskutera vilka byggnadsarbetare som nu ytterligare blir arbetslösa på grund av de förslag som han har medverkat till att lägga fram för riksdagen.
Herr talman! Först till Börje Hörnlund: Fortsätt gärna att utbyta tankar med både Byggnadsarbetareförbundet och byggentreprenörer och beställare, men vi förväntar oss att arbetsmarknadsministern och regeringen återkommer med konkreta förslag hit till kammaren. Tillsätt gärna en kommission, men något måste göras. Mona Sahlin och jag tycker att svaret inte andas särskilt mycket konkret, och det var det jag ville ha. Om det är valkretsar man fyller med jobb eller om det är län, må vara av underordnad betydelse. Sten Andersson i Malmö står här och yrar. Han vet inte vad han talar om. För det första finns det ingen kortsiktig permittering inom byggbranschen -- det finns bara uppsägning. För det andra finns det heller ingen lagstiftning som direkt hämmar konkurrensen, utan här framför ju Sten Andersson en allvarlig anklagelse mot hela byggbranschen. Sten Andersson antyder, då tycker jag att han skall börja rota i sitt eget parti och inte minst i byggsvängen. Jag tror, herr talman, att den kontakt jag har med byggnadsarbetarna hemma i Värmland och de andra skogslänen och med Byggnadsarbetareförbundets ledning är mycket bra, och den skall vi fördjupa. Jag gör ofta arbetsplatsbesök bland byggjobbarna, så jag vet var de står. Jag vet också att byggnadsarbetarna inte alla gånger har varit nöjda med den ryckighet som har varit i den tidigare regeringens handläggning av politiken. Jag har själv varit byggplanerare, från 1965 och sex år framåt, innan jag kom in i parlamentet, så jag vet att den dragspelsfilosofi som finns i branschen är svår att bemästra. Men en situation som den som råder i dag, herr talman, har vi aldrig varit med om tidigare, och det är det som är det allvarliga. Det tycker jag att både Sten Andersson och Börje Hörnlund skall ta med sig hem. Dessutom kanske det är bra för arbetsmarknadsministern att han en plåsterask i fickan, när en del statsråd vill uttala sig, för det blir bara sämre då andra gör det.
Herr talman! Mona Sahlin kritiserar den nya regeringen för att lägga fram orättvisa förslag. Det är klart att allting är relativt, men det var nog rätt många utanför det här huset som påstod eller som inbillade sig och trodde att den gamla regeringen presenterade en hel del sådana förslag. Beviset på det är det resultat vi fick den 15 september. En hemmagjord arbetslöshetssituation talar Mona Sahlin om. Varför och under vilken regering ökade arbetslösheten enormt under 1991? Att i dag begära från riksdagens talarstol att andra med det snaraste skall åtgärda det man själv inte klarade av, tycker jag är ganska magstarkt. Magnus Persson. Jag tycker inte om att se på en stor byggarbetsplats att de tre stora byggföretagen i en kommun tillsammans står som entreprenörer. Jag inbillar mig att detta är hämmande för konkurrensen och att det driver upp priserna. Jag tycker att vi två gemensamt borde försöka verka för att den situationen icke skall få lov att förekomma i fortsättningen. Magnus Persson skryter om arbetsplatsbesök. Jag har varit med på många sådana och lyssnat. Det har kommit ner någon lokal potentat från Byggnadsarbetareförbundet eller någon lokal spolitiker. Framför allt i den senaste valrörelsen -- det kan jag nog säga generellt, även om det finns undantag -- var intresset inte överdrivet stort. Man åt sin macka och drack sitt kaffe och lyssnade på talaren med ett öra, samtidigt som man med det andra hörde på vad kompisen hade att säga. Så det här med kontakter kan vi nog diskutera. Till sist, herr talman, tycker jag att man skall se positivt på det som görs och ge den nya regeringen en chans. Det är orimligt att begära att den på så här kort tid skall kunna lösa alla de problem som den gamla regeringen har åstadkommit.

Herr talman! Jag vill avsluta debatten med att säga att det budgetunderskott som regeringen har ärvt måste pressas ned. Dessutom måste de egna långsiktiga åtgärderna finansieras, det som har att göra med att få kapitalet att stanna kvar i landet, att få utländskt kapital att investera i Sverige, nya arbetstillfällen och utveckling. Detta leder till många smärtsamma besparingar. Men det är den enda väg vi har att gå. Går vi inte den vägen, utan förtroendet för vårt land minskar internationellt, kan vi riktigt ställa till det för byggnadsarbetare och andra i samhället. Vi bör få en trend som går mot sjunkande räntor, dvs. inte kraftigt höjda räntor. Det har mycket med arbetstillfällen och investeringar att göra. Jag vill trots allt understryka det som är positivt i den här bilden. Nu talar man bara om att den och den åtgärden leder till att kvadratmeterpriset höjs si och så. Men man talar inte om att när ett bygge bjuds ut är priset bra mycket lägre än vad det var för ett år sedan. Sådant måste också tas med i debatten när bedömningarna skall göras. Jag vill understryka vad jag har sagt tidigare. Det finns mycket att göra i vårt land när det gäller att investera i vägar och bättre järnvägar. Däremot kommer det att bli en period när nya kontor inte kommer att byggas och inte heller så mycket på industrisidan. Efterfrågan på lägenheter kommer på många områden att bli väsentligt svagare än tidigare. Detta leder till att byggandet måste anpassas till en nivå men inte lägre än att det finns tillräckligt när bättre tider kommer -- när det vänder i världen och när vissa av våra inhemska problem är tillrättalagda.

Herr talman! Axel Andersson har frågat mig, om regeringen kommer att ställa upp med de medel och andra insatser som omedelbart behövs för att den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden i Gävleborgs län skall kunna brytas. Göran Magnusson har frågat mig, om jag som arbetsmarknadsminister är villig att medverka till att de projekt som föreslagits av landshövdingen i Västmanlands län i en skrivelse till regeringen kan genomföras snarast för att tillvarata länets utvecklingsmöjligheter. Jag besvarar båda interpellationerna i ett sammanhang. Den svenska ekonomin befinner sig sedan en längre tid i ett allvarligt läge. Den situation som uppstått beror såväl på den internationella lågkonjunkturen som på problem på vår hemmamarknad. Svag eller obefintlig tillväxt har resulterat i en snabbt stigande arbetslöshet. I den proposition om den ekonomiska politikens inriktning som regeringen förelade riksdagen i förra veckan redogjorde regeringen för det ekonomiska läget och redovisade förslag till insatser inom olika områden. För att på lång sikt kunna skapa varaktiga arbeten är det nödvändigt att ekonomin har en god tillväxt. Regeringen kommer därför att långsiktigt värna om sysselsättningen genom olika åtgärder som har till syfte att stärka den konkurrensutsatta sektorn. Den nu mycket höga arbetslöshetsnivån måste emellertid även bekämpas med åtgärder som ger ett snabbt resultat. Regeringen har därför föreslagit en rad sådana åtgärder. Bland de föreslagna åtgärderna ingår följande: Arbetsmarknadsstyrelsen tilldelas utöver tidigare anslag 1,2 miljarder kronor för arbetsmarknadspolitiska insatser. En stor satsning görs på de handikappade genom att 275 milj.kr. anvisas under innevarande budgetår till lönebidrag till arbetshandikappade. Drygt 1 miljard kronor anslås till i huvudsak statliga byggen. Medlen som skall användas för investeringar i vägar och järnvägar kommer att fördelas av kommunikationsdepartementet och berörda myndigheter. I fråga om de arbetsmarknadspolitiska resurserna har regeringen den uppfattningen att besluten om resurserna skall fattas så nära den lokala arbetsmarknaden som möjligt för att utnyttjas på bästa sätt. Uppgiften att fördela de arbetsmarknadspolitiska resurserna på länen sköts av arbetsmarknadsstyrelsen. Länsarbetsnämnderna fördelar i sin tur resurserna mellan de lokala arbetsförmedlingarna. De arbetsmarknadspolitiska medlen fördelas i huvudsak efter de lokala och regionala arbetsmarknadernas problembild. Denna fördelningsmodell innebär att Västmanlands län erhåller drygt 3 %, eller cirka en halv miljard kronor, av de samlade konjunkturberoende medlen som används för åtgärder såsom utbildning och beredskapsarbete m.m. Västmanlands läns andel av rikets yrkesverksamma befolkning är ca 3 %. Jag förutsätter att arbetsmarknadsstyrelsen på vanligt sätt kommer att pröva behoven inom Västmanlands län och Gävleborgs län vid fördelningen av de ytterligare medel som riksdagen kan komma att anvisa efter regeringens förslag.

Herr talman! Samtidigt som jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation, vill jag gratulera Börje Hörnlund till det nya arbetet i den nya regeringen. Med tanke på den kunskap om skogslänens problem som jag vet att arbetsmarknadsministern besitter var det med vissa förhoppningar om besked i sakfrågorna som jag väckte interpellationen om hur det står till på arbetsmarknaden i Gävleborgs län. Men svaret är generellt och ger inga svar på de frågor jag ställde. Gävleborgs län blöder och behöver kraftfulla statliga insatser nu. Arbetslösheten ökar kraftigt varje månad och har nu passerat 4 %. Visst är problemen stora också i övriga delar av landet. Men Gävleborg är tillsammans med Norrbotten landets mest utsatta region när det gäller arbetslösheten. Vi har dessutom landets högsta ungdomsarbetslöshet i dag. Krisen i vårt län är inte bara ett resultat av lågkonjunkturen. Den har också uppkommit ur strukturella problem med långsiktiga verkningar. Ett stort antal företag runt om i länet har lagts ned eller kommer att läggas ned eller också kraftigt reducera sin personal. Särskilt utsatt är byggnadsbranschen, som nyss debatterades i kammaren, där sifforna för Gävleborgs län nu är 14 % arbetslösa i dag och beräknas under vintern stiga till närmare 25 %. Herr talman! Under det senaste året har drygt 4 400 länsinnevånare förlorat sina jobb, och kommande vinter beräknas ytterligare mellan 1 500 och 2 000 7 % i vårt län kommande vinter är tyvärr en realitet, om inte kraftfulla åtgärder sätts in. Herr talman! Riksdagen har vid upprepade tillfällen slagit fast allas rätt till arbete. Här är samhällets, dvs. statens, ansvar stort. Betydande och snabba insatser måste till på en rad viktiga områden. Statliga beslut och medel erfordras därtill. I regeringsdeklarationen slås också fast att hela Sverige skall leva. Detta är en förpliktelse, Börje Hörnlund -- regeringen måste agera. Från vårt län har vi till arbetsmarknadsministern skickat en förteckning över väl motiverade, genomtänkta angelägna projekt som, om de snabbt kom i gång, verksamt skulle bidra till att vända den negativa utvecklingen i Gävleborgs län. Jag skall här koncentrera mig till de viktigaste förslagen. Vi begär kraftfulla investeringar i vägar och järnvägar. Väginvesteringar för minst 600 milj.kr. kan tidigareläggas i Gävleborgs län. Särskild prioritet ger vi dock en ombyggnad av E 4 mellan Söderhamn och Hudiksvall. Det är nämligen inte enbart en länsangelägenhet, utan en riksangelägenhet att E 4-ns sämsta delar genom landet åtgärdas. Vi tycker det är läge för detta nu. Detta kan också mycket lämpligt samordnas med de nödvändiga förbättringar som krävs på ostkustbanan för att snabbtågstrafiken Stockholm-- Sundsvall snart skall komma till stånd. Vad fick vi då i Börje Hörnlunds och regeringens paket häromveckan när det gäller vägarna? Jo, 14 Detta är, herr talman, visserligen ett viktigt bidrag, men sett i relation till behoven är det alldeles för blygsamt. När det gäller järnvägsinvesteringar får vi för en summa av drygt 2 miljarder kronor ett bra järnvägsnät i Gävleborg. Vi kräver naturligtvis inte detta på en gång. Det är viktigt att ostkustbanan kommer till stånd, som jag sade, men också allvarliga brister på stambanan bör åtgärdas tidigare. Om detta sägs ingenting i regeringens paket. Vi kan också konstatera att om man satsade på telekommunikationsinvesteringar, så kunde man med fog lägga 20 milj.kr. tidigare i Hälsingland. Det omfattar nätmoderniseringar och ombyggnader av lokaler. I övrigt tar vi i vårt brev till arbetsmarknadsministern upp behovet av nybyggnad och förstärkning av högskolan Gävle-- Sandviken. Vi tycker att det nya folkhälsoinstitutet bör lokaliseras till Gävleborgs län. Det finns logiska skäl för det. Vi tycker naturligtvis också att AMS snart behöver få mer pengar av regeringen. Herr talman! Jag vill gärna tro att arbetsmarknadsministern delar min uppfattning att arbetslöshet är det goda samhällets värsta fiende. Den nya regeringen har också sagt sig vilja bekämpa den med största kraft. Men när man ser innehållet i regeringens sysselsättningspaket med Gävleborgsögon måste man konstatera att det är långt mellan ord och handling. 14 milj.kr. till riksväg 83, och 60 nya platser till högskolan. Det är vad vi har kunnat utläsa. Vad blev det av då av den stolta devisen ''Hela Sverige skall leva''? Hittills inte särskilt mycket. I arbetsmarknadskrafternas Sverige finns det inte plats för kraftfulla och snabba infrastruktursatsningar i skogslänen. Så måste vi tyvärr se det. Trots att det i många fall för den nya regeringen bara är att trycka på knappen. Det är synd, för det är nu sådana insatser skall göras, så att vi som bor bl.a. i Gävleborgs län skall stå bra rustade när konjunkturen vänder.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Börje Hörnlund har ju fört många arbetsmarknadspolitiska debatter här i kammaren och redovisat hårda omdömen om regeringens politik, inte minst när det gäller regionalpolitiken. Det skulle ha varit av stort intresse att få veta på vilket sätt Börje Hörnlund i rollen av oppositionspolitiker skulle ha värderat det svar han nu lämnat på min interpellation. Knappast skulle han som länsföreträdare känt tillförsikt inför regeringens förslag. Det gör i varje fall inte jag! Jag har i interpellationen försökt att beskriva den besvärliga arbetsmarknadssituationen i länet, inte minst mot bakgrunden av att vi har hög andel sysselsättning inom industrin, som det just nu slår väldigt hårt på i länet. På en punkt är svaret bra. Det skiljer sig i fråga om förklaringen till det besvärliga arbetsmarknadsläget från andra regeringsuttalanden, där man enbart skyller på den förra, socialdemokratiska, regeringen. Börje Hörnlund har uppenbarligen en mer nyanserad syn på den frågan. I sitt svar hänvisar Börje Hörnlund i huvudsak till de förslag regeringen framlagt om den ekonomiska politiken. Där återfinns sådana förslag som minskade skatter för småföretag, sänkt förmögenhetsskatt, slopad omsättningsskatt på aktiehandel, slopade löntagarfonder, privatiserade företag, grundlagsskydd för privat ägande. I förslagsbatteriet ingår också slopad avdragsrätt för fackavgifter, karensdagar i sjukförsäkringen, ökade avgifter till arbetslöshetskassan, och utebliven barnbidragshöjning från den 1 januari 1992. Vidare blir det högre hyror i nyproduktionen -- om det nu blir så mycket nyproduktion av bostäder. Herr talman! När jag möter arbetslösa eller varslade västmanlänningar -- och de är ganska många redan och ser ut att bli fler -- menar regeringen att jag med hänvisning till det som jag har räknat upp här tidigare skall kunna ge dem framtidstro. Jag måste tillstå att det inte är så lätt. Den som är arbetslös tycker nog att det hela mest liknar indiska reptrick. Jag kan dock komplettera bilden med de insatser som länsarbetsnämnden i länet hittills har kunnat göra. Den har med viss framgång pressat ner den öppna arbetslösheten genom att använda de resurser den tidigare regeringen och den nuvarande regeringen tillfört länet genom arbetsmarknadsverket. Den bistra sanningen nu är emellertid är att nämnden inte har pengar till den pågående omfattningen av åtgärder. De aviserade ytterligare pengarna räcker inte heller. Nämnden måste alltså börja dra ner på sina åtgärder. Det sker i ett län som i förhållande till befolkningen i åldersgruppen 16-- Riksgenomsnittet är knappt 3 %, i Västmanland är andelen nästan 4 %. I absoluta tal är det oktober månad 5 315 västmanlänningar som är varslade. Det blir lätt mycket statistik, procentsatser och absoluta tal, i arbetsmarknadspolitiska debatter. Men jag tycker det är angeläget att också peka på att det här rör sig om människor av kött och blod. Jag har träffat mer än en ung person som apropå radiolyssnandet när man vaknar har fällt repliken: Jag orkar snart inte lyssna på alla konstiga förslag som den här regeringen lägger fram och alla varsel som kommer. Det tycker jag är mycket allvarligt, och det är angeläget att lyfta fram personerna bakom arbetslöshetssiffrorna. Jag vill avsluta mitt inlägg här med den fråga som jag ställde till arbetsmarknadsministern tidigare, i interpellationen, och som han inte har besvarat, nämligen om han är beredd att tillföra tillräckligt mycket pengar. Jag får nu formulera om frågan så här: Är det arbetsmarknadsministerns uppfattning att länsarbetsnämnden nu skall börja dra ner sina åtgärder på grund av brist på pengar? Vore det inte rimligare att nämnden i stället kunde möta den stigande arbetslösheten med ökade insatser?

Herr talman! Jag kan inleda med att instämma i stora drag i den beskrivning av det aktuella arbetsmarknadsläget i Västmanlands län som Men jag kommer i mitt anförande att också beröra nödvändiga åtgärder för att mera långsiktigt utveckla länet. Vi västmanlänningar är starkt medvetna om länets problem. Det arbetas intensivt på olika nivåer för en positiv utveckling av länet. Entusiasmen är fortfarande stor. Vi ser goda möjligheter att vända den negativa utvecklingen. Men det är nödvändigt med insatser från regering och riksdag. Den högre utbildningen är viktig för ett län. Högskolan Eskilstuna/Västerås är gemensam för två län; Västmanlands län och Södermanlands län med tillsammans över 500 000 invånare. Det är de enda två länen i riket som har gemensam högskola. Högskolan i Eskilstuna/Västerås har ej fått den utbildningsvolym som behövs. Många västmanländska ungdomar måste därför välja en högre utbildning på annat håll. Kontakterna med hemlänet tunnas ut. Ungdomarna bygger upp kontakter på den nya studieorten och stannar kvar efter färdiga studier. Vi behöver våra ungdomar i länet. För Västmanlands del måste den högre utbildningen både breddas och fördjupas. De västmanländska ungdomarna måste få ett ökat antal högre utbildningar i hemlänet. Fördjupningen skall i första hand ske inom den tekniska sektorn. Länet är ju starkt industrialiserat, med många högteknologiska industrier. Högskoledelen i Västerås är trångbodd, lokalerna är ej ändamålsenliga och ligger utspridda. Ett byggkonsortium har bildats med Västerås kommun, ABB och NCC som intressenter. Byggkonsortiet är berett att skaffa fram erforderligt kapital, och man är överens med byggnadsstyrelsen om hyressättningen. Förslaget ligger hos regeringen för godkännande, antingen på utbildningsdepartementet eller möjligen på finansdepartementet. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern kan påskynda ett regeringsbeslut. Det är nödvändigt med en snar byggstart för att lindra det allvarliga sysselsättningsläget för byggnadsarbetarna i Västeråsregionen. Om regeringen snabbt ger sitt tillstånd kan detta omfattande byggnadsprojekt sättas i gång tämligen snart och vara klart hösten Jag vill också säga något om betydelsen av goda kommunikationer för utvecklingen av en region. Jag vill börja med järnvägskommunikationerna. Från andra världskrigets slut fram till våra dagar har mycket små nyinvesteringar gjorts i det svenska järnvägssystemet. Men nu är en vändning på gång, och det gläder mig. För några dagar sedan var jag med om en invigning av Bergslagspendeln. Jag talade med flera SJ anställda, som framhöll att det även för dem var en historisk händelse; tidigare hade man bara varit med om nedläggningar. Nästa stora järnvägsprojekt, som vi i Västmanlands län hoppas mycket på, är byggandet av Mälarbanan. Det är också mycket betydelsefullt för en region att ha ett väl fungerande vägnät. De senaste årens medelstilldelning till Västmanlands län har ej medgivit att angelägna projekt kunnat genomföras i den takt som varit nödvändig för regionens utveckling. Västerås--Sala--Gävle skulle ha stor betydelse. Återstående vägavsnitt behöver snabbt rustas, så ''räta linjen'' i hela sin sträckning får en jämn och hög standard. Då slipper Stockholmsregionen genomgående personbils och lastbilstrafik i nordsydlig riktning. Jag har i flera år motionerat om medel för en upprustning av ''rätalinjen''. Nu ser jag till min stora glädje att regeringen anvisar medel för att en ny förbifart skall kunna byggas vid Tärnsjö i Heby kommun. Men det behövs efter hand ytterligare medel för att hela sträckan Norrköping--Gävle skall få en jämn och hög standard. Då skulle med all sannolikhet genomfartstrafiken i Stockholmsområdet minska avsevärt, och den besvärliga trafiksituationen där skulle förbättras påtagligt. Det nu planerade vägprojektet förbi Jag vill ta upp en tredje mycket betydelsefull sak för länet. Västmanlands län har inte fått del av någon av de statliga utlokaliseringar som genomförts under 1970 och 1980-talet. Västmanland är i detta avseende ett helt bortglömt län. Länet har inte ens fått någon kompensation för de nedläggningar av eller neddragningar i statliga verksamheter som drabbat länet. Västmanland måste nu under 1990 talet dels få del av aktuell lokalisering av nya statliga myndigheter, dels få del av aktuell omlokalisering av statlig verksamhet. Jag har här i mitt anförande berört tre områden. För det första önskar jag en ökad satsning på högskolan. De 60 platser som nu föreslås är helt otillräckliga, men jag är tämligen säker på att regeringen kommer att anvisa betydligt fler i sin kommande budgetproposition. För det andra har jag pekat på vikten av en satsning på kommunikationer, järnvägar och vägar. Det är en del på gång, som jag har redovisat, men vi behöver ytterligare medel. För det tredje vill jag ha en lokalisering av statlig verksamhet till länet. Enstaka punktinsatser är viktiga men ej tillräckliga. Som jag ser det behövs det samlade insatser för att åstadkomma ett verkligt trendbrott när det gäller utvecklingen av inre Mälardalen och Bergslagen, och jag har en stor förhoppning om att arbetsmarknadsministern kan hjälpa till att åstadkomma detta trendbrott.

Herr talman! Jag ser med stor tillförsikt fram emot att få jobba tillsammans med Börje Hörnlund i de viktiga arbetsmarknadspolitiska och regionalpolitiska frågorna. Jag vet att Börje Hörnlund känner enormt starkt för dessa frågor, och just känsla måste man ha i politiken för att nå resultat. Jag vet också att Börje Hörnlund är mycket konstruktiv och resultatinriktad, fastän jag inför den här interpellationsdebatten kan tycka att han är litet väl effektiv när han slår ihop två interpellationer om två olika län -- det gör det litet svårt att hålla ihop debatten. Den svenska ekonomin är i kris, och arbetslöshetssiffrorna stiger med rasande fart. Det har vi hört flera vittna om från talarstolen. Det gäller inte minst mitt län, Gävleborgs län. Lönsamheten är sämre än på länge, och industriinvesteringarna uteblir snart helt och hållet. Vi kan inte se någon tillväxt i Sverige -- något som man däremot fortfarande ser i andra, konkurrerande länder -- och det är allvarligt. Symptomen är tydliga. Nu är det oerhört viktigt att vi hittar lösningar på problemen. Vi har hört min länskollega nämna de arbetslöshetstal som gäller i Gävleborg. Vi har överskridit 4 %. Gävleborgs län har ett besvärligt strategiskt läge -- vi är varken/eller. Vi är inte ett Norrlandslän, och vi är inte heller ett tätortslän. Vi har alltså den näst högsta arbetslöshetssiffran i dag, och ändå känner vi i samband med olika prioriteringar att detta inte riktigt tas på allvar. Jag vill noga betona i den här interpellationsdebatten att det nu är dags att titta på Gävleborgs län som ett krislän, inte minst i fråga om sysselsättningsläget för ungdomar och för kvinnor. De regionala skillnaderna i länet är dessutom stora. Där kommer Hälsingland, som är mitt landskap, ännu tydligare i strykklass, och inlandskommunerna har det allra sämst. Därför är det nu oerhört viktigt att vi kan hitta en framtidstro. Var ligger då den framtidstron? Jo, den ligger i de små och medelstora företagen. Därför känner jag att det är en riktig satsning som regeringen har gjort när den har vidtagit olika åtgärder för att stimulera små och medelstora företag att våga starta ny tillverkning. Det är där som arbetstillfällen kan skapas. Socialdemokraternas näringspolitik har alltid präglats av misstänksamhet mot företagande -- det har varit fel att få hygglig lönsamhet i företagen. Det är precis det här som det är så oerhört viktigt att ändra på, så att vi får en framtidstro och att det kan skapas nya, värdefulla arbetstillfällen. Det är naturligtvis oerhört viktigt att rädda de arbetstillfällen som redan finns i dessa företag, och det gör man genom skattelättnader. Förmögenhetsskatten kan nu sänkas och tas bort på arbetande kapital, och på så sätt undviker man den här indirekta straffskatten. Det är på tiden att socialdemokraterna ser det tydliga sambandet mellan sysselsättning och tillväxt i de mindre och medelstora företagen och att vi måste få en skattepolitik som ger arbetstillfällen. Hörnlund. Jag har vid flera tillfällen försökt föra fram en frågeställning som jag tror är väsentlig. Det gäller just fördelningen av länsanslag, fördelningen av de regionalpolitiska anslagen och även stödet till arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna. Varför skall vi på riksdagsoch regeringsnivå komma med pekpinnar som strikt anger hur de pengarna skall användas? Varför måste vi sätta upp kriterier som måste uppfyllas? Jag vill gärna att anslagsfördelningen skall kunna släppas friare. Det är länsstyrelsen och länsarbetsnämnderna som befinner sig närmast behoven. Varför kan vi inte ge dem förtroende att själva avgöra var och hur man får de bästa effekterna av statens satsade pengar? Mer frihet att disponera anslagen! Jag vill gärna höra Börje Hörnlunds reaktion på den synpunkten. Tack!

Herr talman! Låt mig först instämma i den beskrivning som Axel Andersson och i viss mån också Karin Starrin har gjort beträffande arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län. Men vad som inte har kommit fram är att det har varit så i vårt län år efter år. Oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur har vi haft den besvärligaste arbetsmarknadssituationen näst efter Norrbotten. Man måste då fråga sig vad som är orsaken till detta. För att svara på den frågan måste man titta närmare på hur Gävleborgs län ser ut och hur näringslivet i vårt län ser ut. Man konstaterar då snabbt att näringslivet i vårt län domineras av stor, tung industri på järn-, stål-, massa och träsidan. När en sådan tung basindustri dominerar så kraftigt som den gör i vårt län blir arbetsmarknaden ganska ensidig, och den blir också känslig för konjunktursvängningar. Vi har en mycket liten andel småföretag i vårt län. Vi har dålig småföretagartradition i länet, och det måste vi försöka komma till rätta med. En sak som vi har pekat på i den politiska debatten är att socialdemokraterna så totalt har dominerat det röda Gävleborg. De har i praktiken haft styret i 40--50 år i praktiskt taget samtliga kommuner, i landstinget, i länsstyrelsens styrelse och i andra länsorgan. Man har dominerat totalt, och man har inte släppt fram alternativ; allt har lösts av de politiska församlingarna, och detta har hämmat tillväxten av småföretag, som på det viset har flyttat till andra delar av landet. Det är helt klart att det är på det viset. Därför är det som regeringen nu föreslår, dels i småföretagarpropositionen, dels i skattepropositionen, om lättnader på skattesidan för småföretagarna välkommet, speciellt i vårt län. Karin Starrin pekade på förslaget om förmögenhetsskatten -- det är en del. Förslaget om arvsskatten är en annan. På det sättet underlättar man generationsskiften så att småföretagen inte köps upp av stora koncerner. Man ämnar vidare bryta monopolen, inte minst de kommunala monopolen, och släppa fram privata alternativ till offentligt handahållande av den service som medborgarna behöver. Man skall avreglera och öka konkurrensen. Detta betyder oerhört mycket för vårt län när det så småningom ger effekt -- det kommer naturligtvis att ta tid. Karin Starrin var också inne på en sak som jag har funderat över och som jag tror vore en bra åtgärd i vårt län, nämligen länsstyrelsens regionalpolitiska anslag och de begränsningar som finns i regelverket för den. Vi vet nu att det hämmar och hindrar länsstyrelsen att gå in i objekt som är viktiga och som borde prioriteras framför andra. Jag skall försöka verka för att Gävleborgs län på försök får bli ett frilän, där man med fullständig frihet får hantera anslaget inom länet. Det är trots allt i länet som man har den största kunskapen om var man får den bästa effekten av att använda anslaget. Som det nu är kanske man på länsstyrelsenivå blir tvungen att anta ett projekt som det är sämre prognos för än ett annat projekt, därför att reglerna säger att man måste begränsa det till vissa delar av länet. Detta tror jag är oerhört viktigt. Egentligen borde det här gälla för hela landet, men jag kommer för min del att arbeta för att vårt län, som näst Norrbotten är det mest utsatta länet i Sverige, får den friheten och på det viset åtminstone kan göra något mer inom ramen för de pengar som i dag finns för åtgärder inom regionalpolitiken.

Herr talman! Jag har lyssnat till arbetsmarknadsministerns syn på och förslag till åtgärder mot arbetslösheten. Jag tackar för de synpunkterna, men jag vill ändå lyfta fram problemen i vårt län ännu en gång. Jag är ung, och jag mår dåligt av att alltför många av mina jämnåriga i Gävleborg är arbetslösa just nu. I Gävleborg har vi, som Axel Andersson sade, landets högsta arbetslöshet bland oss ungdomar. Det är ett stort problem för de arbetslösa, inte bara ekonomiskt utan också för dem som människor. Självkänslan krymper, och många saknar vuxenkontakter och arbetskamrater. Det är alldeles för många som mår dåligt och saknar framtidstro. Som arbetsmarknadsministern vet är vårt län uppbyggt på en traditionellt manlig industri. Det är alltså tjejerna som drabbas allra först i en lågkonjunktur. På grund av den tunga industrin har vi också problem med förslitningsskador, och tyvärr är folkhälsan i länet över lag ganska dålig. Det är inget som vi är glada eller stolta över. Det är för att förebygga fler skador och större problem som vi lyfter fram den frågan. Tack vare pengar ur arbetslivsfonden har vi kunnat satsa på olika åtgärder som gäller arbetsskador och arbetsmiljön. Arbetsmarknadsministern vet säkert att arbetslivsfonden har väldigt mycket att göra i dessa dagar. Man behöver varje krona man kan få. Just efterfrågan pekar på att problemet är stort. Då vi i Gävleborg ansöker om att få folkhälsoinstitutet till oss har vi därför mycket på fötterna. Ett folkhälsoinstitut till oss skulle vara till stor hjälp då det gäller möjligheter till fortbildning, inom och utom länet. Det skulle innebära arbetstillfällen, och det skulle komplettera de kunskaper som redan finns hos oss, både inom landstinget och på högskolan, och stärka folkhälsan. Ett folkhälsoinstitut till oss i Gävleborg skulle komma rakt in i verkligheten, den verklighet som är basen för hela vårt samhälle. Vår högskola är i dag en av Sveriges minsta. Ändå har den betytt mycket för oss från länet. Vi vet alla att utbildningen är en viktig del av samhällsutvecklingen. Utbildningen öppnar vägar för nya synsätt och problemlösningar. Fler utbildningsplatser skulle även det innebära arbetstillfällen -- för lärare men också för byggnadsarbetare; det är i dag en av de yrkesgrupper som drabbas allra värst av arbetslösheten, även hos oss. Det skulle också innebära att ungdomarna i vårt län skulle kunna utbilda sig på hemmaplan, och det skulle höja utbildningsnivån i Gävleborg. För oss är alla dessa förslag viktiga. De är t.o.m. avgörande för länets framtid. Det handlar nämligen om möjligheter för ungdomar att stanna kvar och växa upp i ett starkt län. Därför kan åtgärderna till oss aldrig bli för många. Insatserna till vårt län och till andra organisationer måste komma nu. Även AMS har ett stort behov av pengar. AMS behöver varenda krona som de har ansökt om. De pengar som AMS har i dag räcker fram till mars nästa år. Tyvärr tror jag inte att problemen är över då. Många siffror och förslag har cirkulerat i dag. Låt dem landa snabbt. Glöm inte att bakom varje arbetslöshetssiffra finns människor, framför allt ungdomar. Det är människor av kött och blod med känslor och ansvar. Det är alla de som det egentligen handlar om. Regeringen har från byggnadsstyrelsen fått en framställan om godkännande av hyreskostnader och nybyggnad av högskolan på Allerholmen i Gävle. Ett snabbt ja till framställningen skulle innebära att byggnadsarbeten för ca 200 milj.kr. kan komma i gång, samtidigt som högskolan hos oss skulle få nya och ändamålsenliga lokaler. Av de högskoleplatser som regeringen skall fördela för våren 1992 kan vår högskola ta emot minst 230 Det är därför viktigt för oss att regeringen i det ordinarie budgetarbetet medverkar till en ytterligare förstärkning av högskolan genom att utöka antalet fasta platser, vidga forskningsresurserna och förstärka samhällsbyggardelen av högskolan. Arbetsmarknadsministern, se till Gävleborg då det gäller högskolan och folkhälsoinstitutet. Vi behöver en del av de 2 000 nya platser till högskolan som arbetsmarknadsministern nämnde. Tillsammans skulle dessa åtgärder innebära en bra grund för ungdomarna i mitt län att leva vidare.

Herr talman! Axel Andersson konstaterar mycket riktigt att vi har en besvärlig konjunktur, och han påpekar också att det är speciellt besvärligt i ett län där det sker stora strukturella förändringar. När det gäller vägarna antar jag att Gävleborg också får en del av de 101 milj.kr. som skall gå till bärighetshöjande åtgärder. Jag har i och för sig inte hand om den frågan, men det skulle förvåna mig mycket om så inte sker. Till Karin Starrin vill jag säga att jag tar på stort allvar att Gävleborg ligger i topp både när det gäller öppen arbetslöshet och antalet människor i olika åtgärder. Jag har besökt Norrbotten -- som inte är så olikt Gävleborg, det är bara litet större-- och Skåne. Jag har således varit längst i norr och längst i söder. Jag planerar att besöka Gävleborg som nästa län, eftersom så många riskerar att hamna utanför den ordinarie arbetsmarknaden där. När det gäller frågorna kan jag konstatera att så sent som för innevarande budgetår fick AMS väsentligt utökade befogenheter genom att ett antal anslag slogs ihop. AMS kan således friare välja mellan olika åtgärder. Stegvis har också användningen av länsanslagen blivit friare. Men jag är inte främmande för att de behöver en ytterligare översyn så att man kan ta bort en del av de kantigheter som län och länsmyndigheter upplever. Jag har redan, Göran Magnusson, mötts av beskedet att pengarna som är anslagna till olika åtgärder inte skulle räcka till. Åtgärderna blir faktiskt dyrare än beräknat. Man tar t.ex. emot väldigt få ungdomar i 18--19 års ålder med det lägre bidraget. Man väntar tills de sju veckor har gått då det utgår 100 % i lön och 5 % i administration. Det finns ytterligare ett bekymmer med att pengarna inte räcker. Arbetsmarknadsfonden töms nu nämligen i mycket snabb takt på grund av en ökande öppen arbetslöshet. En hel del har också finansierats ur arbetsmarknadsfonden. Den här regeringen ändrar på en del finansieringar som den socialdemokratiska regeringen hade gjort och tänkte göra via arbetsmarknadsfonden. Vi tar det direkt på budgeten. Arbetsmarknadsfonden tenderar att tömmas i senare delen av år 1992. Jag kan nämna att bara i oktober månad gick det ut 1,3 Det leder inte framåt. Här måste det till nya funderingar om flera åtgärder på olika sätt så att vi får ner det kontanta utbetalandet. Göran Magnusson säger att han har mötts av folk som tycker att det är jobbigt med olika förklaringar. Jag vill säga till Göran Magnusson att han faktiskt själv har en förklaringsskyldighet. Han kan t.ex. säga att när socialdemokraterna tillsammans med andra avreglerade valutamarknaden och anslöt oss till ecun, måste vi ligga på ungefär samma nivå när det gäller kapitalbeskattningar av olika slag. I annat fall uppstår samma situation som under det näst sista året socialdemokraterna hade regeringsmakten. Det gick ut 100 miljarder ur landet, och kom bara in 10 miljarder. Då rök väldigt många riktiga jobb och investeringar för vårt land. Jag tycker att vi här har ett gemensamt ansvar litet till mans att förklara oss. Birger Andersson månar helt riktigt om sin högskola. Jag kan bara säga att det kommer förslag om ytterligare platser i budgetpropositionen. Hur dessa platser fördelas kan jag inte riktigt svara på just nu. Rent allmänt vill jag säga att vi måste få fler högskoleutbildade, även utanför de sedvanliga stora universitetsorterna. Det är ett sätt att utveckla hela landet och de olika regionerna. De små högskolorna kan bli och bör vara en bra regionalpolitisk motor. Jag skall lägga det här med byggstarten på minnet. Det var bra att Ulrica Messing tog upp ungdomsarbetslösheten. Vi har bra kontroll på ungdomarna i åldern 16--19 år. Däremot måste vi se upp med åldersgruppen 20--24. I den gruppen riskerar många att bli långtidsarbetslösa. Jag vill avsluta med att säga att målsättningen att hela Sverige skall leva och utvecklas står fast. Det kommer jag att bevaka, och det förutsätter jag att riksdagens ärade ledamöter också kommer att göra.

Herr talman! Det var ett för oss glädjande besked som arbetsmarknadsministern gav, när han till Karin Starrin lämnade upplysningen att han tänker besöka Gävleborgs län som det andra länet efter det Norrbottensbesök som han nyss har gjort. Jag hoppas, Börje Hörnlund, att vi som tillhör andra partier får vara med på ett hörn vid besöket. Vi skall se till vi det på ett konstruktivt sätt kan diskutera vad som är möjligt att göra. Vi ser fram emot det här besöket. Det enda besked som jag kunde upptäcka i arbetsmarknadsministerns samlade svar till alla i debatten deltagande var att arbetsmarknadsministern förutsatte att kommunikationsministern skulle ha med vägar också i Gävleborgs län i ett kommande åtgärdspaket. Om jag inte är fel underrättad ingår i den nya regeringens organisation det regionalpolitiska ansvaret i Börje Hörnlunds arbetsuppgifter. Därför har jag bedömt det så, att arbetsmarknadsministern i den rollen måste ha ett samordnande ansvar för de regionalpolitiska insatserna. Det är därför jag har ställt dessa frågor direkt till arbetsmarknadsministern. Jag måste ta tillfället i akt att upprepa mina frågor: Gävleborgs län? Vi har en mycket besvärande flaskhals mellan Söderhamn och Hudiksvall, en sträcka på ca 5 mil. Parallellt med denna vägsträcka skall den nya och förbättrade ostkustbanan gå. Det finns alltså här en alldeles utomordentlig möjlighet till ett samlat viktigt infrastrukturellt investeringsprojekt. Detta projekt var när det gäller ostkustbanan så gott som klart. Jag vet inte vad som har hängt upp sig och varför vi inte kan få någon tydlig signal. Vissa förberedande arbeten pågår, men vad vi i länet vill ha är ett uttalat intresse från regeringen av att mer planmässigt sätta i gång dessa investeringar. Detsamma gäller stambanan. Vi har där länge haft behov av förstärkningar, framför allt av godstrafiken. Men om vi fick det skulle vi också få möjligheter att förbättra persontrafiken på stambanan genom Gävleborgs län. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern i sitt nästa inlägg ger mig besked på dessa båda punkter. Till Karin Starrin skulle jag vilja säga att vi naturligtvis är beredda att diskutera åtgärder som kan förbättra situationen för småföretagsamheten. Men därifrån är steget mycket långt till att så okritiskt som Karin Starrin gör hylla den skattepolitik som gagnar de rika och drabbar de fattiga i samhället. Till Rolf Dahlberg ber jag att få återkomma i nästa inlägg.

Herr talman! Det är bra att Börje Hörnlund nu är på det klara med att de medel som har tilldelats Västmanlands län och som kommer att tilldelas länet inte är tillräckliga. Det vore också bra om Börje Hörnlund kunde ge en signal till länsarbetsnämnden, om man skall börja dra ned och anpassa sig till den nuvarande anslagsnivån eller om man kan fortsätta och kanske rent av öka verksamheten med hänsyn till den stigande arbetslösheten i länet. En sådan här interpellationsdebatt blir något knepig när det gäller vägarna. Detta är en viktig fråga, och Börje Hörnlund hänvisar till sammanhanget och helheten. Det blir då inte särskilt meningsfullt att diskutera konkreta vägprojekt, eftersom det är en annan minister som skall kallas hit för att svara på sådana frågor. Vi får väl då göra det för att diskutera den saken, men det vore bra om vi kunde ha debatter som berör arbetsmarknadsläget i dess helhet och de åtgärder som behöver tas i olika län. Jag skall också kommentera vad som sades om vad man bör förklara och vad Börje Hörnlund anser vad jag skall säga. Jag har i och för sig inte föreskrivit vad Börje Hörnlund skall säga -- det framgår av interpellationssvar och annat. Men det är naturligtvis viktigt att man ger människorna en korrekt bild av förutsättningarna för den ekonomiska politiken och av de möjligheter som i olika avseenden finns. Det är ju inte alldeles säkert att den bild som regeringen för närvarande kablar ut via media och på annat sätt är den alldeles korrekta beskrivningen av de ekonomiska förutsättningarna. Det finns nog ett och annat att diskutera när det gäller dessa frågor. Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om byggsysselsättningen i länet. I byggentreprenörernas prognos förutses en mycket kraftig nedgång just i Västmanland, kraftigare där än i andra län. Därför vore det angeläget, Börje Hörnlund, om man kunde ta tag i frågan om nya byggnader för högskolan i Västerås. Vi är intresserade av fler platser, och vi tackar för vad vi får nu och hoppas att få fler. Men det behövs också nya byggnader för högskolan i Västerås. Staten skulle här kunna åstadkomma mycket byggsysselsättning med begränsade anslagsmedel. Man skulle snabbt kunna få i gång ett bra byggprojekt i länet. Det vill vi gärna att arbetsmarknadsministern talar med sina kolleger om eller medverkar till på annat sätt. Det är naturligtvis också bra att arbetsmarknadsministern orienterar sig om läget i olika län. Vi skall naturligtvis inte diskutera var läget är som mest bekymmersamt, men det är inget tvivel om att även vi i Västmanlands län gärna skulle ta emot arbetsmarknadsministern för att kunna informera honom om våra specifika bekymmer och de problem som vi har, exempelvis Södertälje kanal och andra saker. Dessa skall jag be att få återkomma till i mitt nästa inlägg.

Herr talman! Två glada besked tycker jag att jag har fått i denna interpellationsdebatt. Jag har fått ett positivt svar på min förfrågan om Börje Hörnlund kommer att besöka Gävleborgs län och då inte bara Gävle utan hela länet -- han får gärna komma även till min hemkommun, Edsbyn. Det andra glada beskedet är att Börje Hörnlund ser positivt på mina funderingar om att vi måste förenkla regelverket, att vi måste inse att de människor som arbetar närmast med den här typen av frågor bäst vet hur anslagen bör fördelas för att ge den största effekten. Jag hade en interpellationsdebatt med förre industriministern Rune Molin, där han klart avvisade dessa funderingar. Nu känns det som om det finns hopp om att vi skall kunna förenkla regelverket och kunna ägna oss åt det som är politikens huvuduppgift. Gävleborgs län när lågkonjunkturen vänder och vi får en positiv utveckling igen? Det är den stora huvudfrågan som vi måste ställa oss. Här har samhället oerhört viktiga uppgifter när det gäller att förbättra infrastrukturen -- vägar, järnvägar och inte minst utbildning. Jag tycker mig nu ha fått stöd i dessa viktiga frågor även från socialdemokratiskt håll. Vi slåss starkare tillsammans, och nu har vi socialdemokraterna på vår sida, när vi ideligen skall begära ökade anslag för vägar och järnvägar. Ökad utbildning, inte minst för ungdomar, är också något oerhört viktigt, och jag stöder verkligen Ulrica Messings uppfattning att vi måste få en utökning av högskolan, bl.a. en nybyggnad för högskolan i Gävle. Detta skulle möjliggöra en ökad utlokalisering av utbildning till både södra och norra Hälsingland. Börje Hörnlund för att få sådana kontakter mellan departementen att man kan trycka på för att få fram investeringar till såväl vägar som järnvägar som utbildning?
Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret. Jag uppskattar mycket att Börje Hörnlund precis som jag själv tar ungdomsarbetslösheten på allvar. Eftersom ungdomar, skola och utbildning hänger ihop, hoppas jag också att arbetsmarknadsministern kommer ihåg Gävleborg då det är dags för budgetarbetet. Vi har ju som sagt blivit tilldelade 60 platser till vår högskola, och ytterligare 200 skulle vara en stor hjälp för de ungdomar som finns i vårt län. Dels skulle det ge möjligheter till fortbildning inom länet, dels skulle det ge många av våra arbetslösa byggnadsarbetare arbete. Jag hoppas därför att jag om inte förr så i alla fall när ministern kommer till Gävleborg kan få besked om vad som händer med högskolan i

Herr talman! Jag vill först vända mig till Axel Andersson och säga att jag förutsätter att landshövdingen tillsammans med länets partirepresentanter lägger upp en mycket intressant dag. Jag kommer själv inte att försöka påverka den, utan det skall länet göra. Starrin sade och vad även Ulrica Messing nämnde i den senare delen av sitt inlägg vill jag säga att det är alldeles riktigt att det regionalpolitiska ansvaret är lagt på mina axlar. Detta består dels i att jag har litet medel att använda, men vi som har sysslat med dessa frågor ett antal år vet att dessa medel är rätt marginella i förhållande till de totala satsningarna i ett land som vårt. Om hela landet skall utvecklas är därför samtliga ministrar nästan lika intressanta. Framför allt är det viktigt vad som görs inom utbildningsområdet, näringsdepartementets område och kommunikationsdepartementet. Min uppgift när det gäller just arbetsmarknadsfrågor är att diskutera ramar inom olika områden och möjligheter att utvidga utbildning, t.ex. komvux och högskolor. Däremot blir ingen glad om jag säger att jag vill satsa på en sträckning av E 4 framför en annan, utan på det området får man allt vara ganska försiktig om det skall gå väl. Det är alltså inte bara mig ni skall försöka plåga i den här typen av frågor, utan det är även ett antal andra ministrar. Vi har dels statssekreterare som samordnar sig och ser på saker och ting, dels försöker jag prata mycket med mina kolleger i olika frågor för att regeringen som helhet skall få rätt profil vad gäller att se till att hela landet skall utvecklas. Till Göran Magnusson vill jag bara säga att landshövdingen Rydh med sällskap är på väg in till departementet. Jag måste välja att besöka bara ett fåtal län så här mitt i budgetarbetet och arbetet med andra uppgifter, men jag försöker att på departementet träffa företrädare för län som jag inte själv hinner besöka. Detta är alltså fallet vad gäller flertalet län.
Herr talman! Jag vill än en gång tacka arbetsmarknadsministern för den utförliga beskrivningen av regeringens arbetsformer vad gäller fördelningen och det totala ansvaret. Det gav mig intrycket att arbetsmarknadsministern aktivt arbetar också för den norra delen av Sverige. Det man kunde bedöma av innehållet i sysselsättningspaketet gav annars upphov till vissa farhågor. På mig verkade det åtminstone i förstone som om regeringen alltför ensidigt satsade infrastrukturåtgärder på expansiva tillväxtområden i den södra delen av landet. Det gjorde mig som norrlänning bekymrad, eftersom jag vet lika väl som Börje Hörnlund att mängden pengar är begränsad och att det då gäller att fördela dem rättvist. Jag har nu några gånger talat om det projekt som i fråga om kommunikationerna är det absolut viktigaste för vårt län, nämligen kombinationen av förbättringar i E 4 och ostkustbanan.

Vi förutsätter att Börje Hörnlund i varje fall i det avseendet driver samma linje och att han trycker på startknappen. Allt som skall utredas är nämligen redan utrett, och alla siffror som skall jämföras är redan jämförda. Det finns inte längre något utrymme för väntan, utan här kan man sätta i gång.

Fru talman! Jag vill gärna börja med att instämma i vad Ulrica Messing sade beträffande ungdomarnas speciella situation på arbetsmarknaden och vad gäller arbetslöshetsproblemen. Det är bra att flera talare deltar och poängterar olika grupperingar. Det är ingen som i den här debatten närmare har berört kvinnornas situation. Även detta är ju en grupp som är särskilt utsatt, inte minst om det blir fråga om en neddragning och en omstrukturering av den offentliga sektorn, vilket också aviseras. Jag har, Börje Hörnlund, stor förståelse för att det inte går att resa runt i hela landet, och det är bra att Jan Rydh och hans medarbetare åker hit för att beskriva läget. Men som arbetsmarknadsministern själv anser går naturligtvis ingenting upp mot att på platsen studera de förhållanden som råder. Det kom inte något svar på min fråga huruvida det blir mer pengar till Västmanlands län eller om länsarbetsnämndens personal nu, i en situation av stigande arbetslöshet, skall börja dra ner på sin verksamhet. Jag har tagit upp några olika frågor ur landshövdingens brev, och det är möjligt att landshövdingen senare i eftermiddag får ett svar på den punkten. Det vore intressant att få veta hur arbetsmarknadsministern kommer att hantera de frågor som är berörda i brevet.Det gäller bl.a. Södertälje kanal, som har en stor regionalekonomisk betydelse. Det finns också frågor som berör E 18 och väg 67 samt byggfrågor vad gäller exempelvis högskolan i Västerås. Staten kan genom dessa projekt snabbt medverka till ett förbättrat sysselsättningsläge. En fråga jag bara vill resa i detta sammanhang är den som avser de 100 milj.kr. som finns i någonting som heter Bruksinvest och som är kvar sedan stålkrisen uppe i Bergslagen och i Fagersta. Frågan är om ministern skulle kunna tänka sig att medverka till att de 100 miljonerna kommer till användning i detta besvärliga sysselsättningsläge. Låt mig, fru talman, tacka Börje Hörnlund för hans medverkan i debatten och för de svar han har givit, även om jag tycker att det kunde ha varit fler konkreta besked. Jag vill också till sist konstatera att Birger Andersson och jag är de enda från Västmanlandsbänken som har deltagit i debatten. Jag förstår det med tanke på den debatt vi hade i våras, då i varje fall de moderata företrädarna ansåg att det som var nödvändigt för länet var exempelvis privat arbetsförmedling, minskade kostnader för företagen vad avser moms och lägre sociala kostnader samt att man inte skulle ha konstlade åtgärder på arbetsmarknaden. Jag förstår att dessa moderata företrädare inte deltar i den här debatten, eftersom det är inslag av den typen som den nya regeringen nu för fram.

Fru talman! Under senare år har ju någon ERU forskare inte riktigt trott på rikets alla regioner. Vi har också i dagarna fått produktivitetsdelegationens utredning som också kräver en speciell debatt. Men jag vill peka på -- och det tror jag att vi måste slå fast ganska tidigt i debatten -- att de som har gjort jobbet inte har beaktat de regionalpolitiska frågorna och miljöfrågorna. Men dessa frågor måste ju regering och riksdag beakta mycket noga. När det gäller moderna järnvägar och bra vägar kan jag inte gå in på konkreta projekt, men jag kan peka på att det i regeringsförklaringen står att moderna järnvägar och bra vägar skall komma hela landet till del. Det är klart att detta är en passus som jag då och då för fram. Göran Magnusson tog upp kvinnornas roll. Denna roll, liksom ungdomarnas situation, är något som man i dessa dagar måste speciellt beakta. Inte minst gäller detta de yngre kvinnorna. Här måste man notera att mycket litet av regionalpolitiska medel och glesbygdsmedel går till kvinnosysselsättning. Det där kräver en viss eftertanke. Göran Magnusson avslutade med att säga att han vill ha besked om mera pengar. Han kan inte få något svar i dag. Jag kan bara säga att jag följer frågan och att jag hela tiden har kontakt med AMS och regeringskolleger när det gäller den frågeställningen. Beträffande Bruksinvest AB vill jag bara säga att det inom departementet pågår en ny beredning, eftersom pengarna verkar ha vilat rätt mycket i lugn och ro.

Fru talman! Detta är en fråga till statsministern.

Fru talman! Statsministern hävdar att denna politik, som gör skillnad på folk, är till för att föra Sverige på rätt väg. Hur tolkar då statsministern att Veckans Affärer nu utbrister: Fel medicin av Wibble ger förvärrad kris? Hur tolkar han att Affärsvärlden slår fast: Borgerlig regering, med borgerlig åtstramning fördjupar, lågkonjunkturen? Hur tolkar han att centerns partisekreterare så sent som i går kväll önskar sig en kommission om byggande och bostäder? Var det en haverikommission månne, efter två månader med Carl Bildt?

Fru talman! Det är mycket populärt att tala om etik och moral i dessa tider. Särskilt den nya regeringen vill gärna göra det. Man vill också tala om vikten av en marknadsekonomi med moral. Jag undrar därför, och jag vill ställa frågan till statsministern, om han anser att det är moraliskt försvarbart att vissa statsråd i tider då statens resurser inte räcker till de mest angelägna behoven tillämpar en mycket avancerad form av skatteplanering. Jag vill också veta om regeringen har gjort eller har för avsikt att göra en bedömning av storleken på de skatteintäkter som samhället förlorar genom den här mycket avancerade skatteplaneringen, intäkter som kunde användas för t.ex. angelägna behov inom vård och omsorg.

Fru talman! Jag har en kort fråga till statsministern på vilken nog kan ges ett mycket kort svar: Vilket eller vilka av regeringens förslag som hittills framlagts innebär en omfördelning från de rika till låginkomsttagarna?

Fru talman! De åtgärder som Birger Rosqvist räknade upp känner jag över huvud taget inte till. Jag vet inte var han har fått dessa förslag ifrån. Vi har föreslagit att den gamla sjöfartspolitiken, som innebar att man via budgeten satsade drygt en halv miljard på sjöfartsnäringen, skall ersättas. Den nya regeringen vill föra en ny sjöfartspolitik som ger den svenska sjöfartsnäringen möjligheter, inte bara att bevaras utan även att utvecklas. Syftet med och inriktningen av denna politik är att man skall få in många nya tonnage under svensk flagg och att många nya svenska sjömän skall finnas på dessa fartyg. Det här, Birger Rosqvist, är målsättningen med den sjöfartspolitik som vi på kommunikationsdepartementet vill föra under samverkan med Sjöfolksförbundet, fartygsbefälsförbunden och Redareföreningen. Vi vill finna en gemensam lösning, som vi alla kan känna att vi tror på, för att utveckla svensk sjöfartspolitik. Vi har dock inte lagt fram något förslag ännu. Var Birger Rosqvist har fått sina ingredienser ifrån vet jag inte. Fru talman!Jag konstaterar att den svenska sjöfartspolitiken kommer att få en ny inriktning. Det ligger beställningar av nytt tonnage från svenska redare på över 25 miljarder kronor. Om man tar bort flagglagen, innebär det en möjlighet för dessa redare att flagga in under svensk flagg. När vi nu lägger om politiken kommer näringen att utvecklas, samtidigt som fler svenska sjömän får arbeta under svensk flagg.

Fru talman! Det gläder mig att Annika Åhnberg utgick från den delen av DN-artikeln som var riktig. Det fanns andra delar i denna artikel som inte var alldeles korrekta, men sådant händer. Det handlar i stort sett om vilken övergripande etikett som vi skall använda på vår utrikes och säkerhetspolitik. Under hela efterkrigstiden har vi talat om att vi bedriver en alliansfri politik i fred syftande till neutralitet i krig. Sedan har vi ibland litet till mans -- ingen alldeles utan skuld i denna hantering -- övergått till att tala om neutralitetspolitik som någon övergripande beteckning på alltihop. Jag menar att vi måste inse att i det nya Europa som nu håller på att växa fram passar detta inte längre som den övergripande samlingsbeteckningen på den utrikes och säkerhetspolitik som vi avser att föra. Det förändrar ingenting i den militära alliansfriheten. Det finns ingenting i den europeiska process som nu pågår som fritar oss från vårt ansvar att självständigt svara för försvaret av det svenska territoriet. Men det innebär samtidigt en klar signal om att Sverige är berett och t.o.m. intresserat av att delta i den dialog mellan samtliga europeiska nationer som nu inleds om hur vi skall bygga upp en säkerhetsordning som ger bättre säkerhet för alla européer i de olika situationer som kan komma att inträffa. På denna punkt tror jag att jag talar inte bara för en enig regering utan förhoppningsvis för en enig riksdag.

Fru talman! Jag har under de senaste dygnen dels träffat mina nordiska statsministerkolleger på ett statsministermöte i Mariehamn, dels träffat en del europeiska kolleger i Bonn i går. Jag kan inte säga ärligt att vi tog upp detta på det nordiska statsministermötet. Men finansministern sufflerar mig här och säger att finansministrarna tog upp delar av detta till diskussion. Däremot kan jag säga att jag har diskuterat detta i Och det är alldeles uppenbart att vi har en bekymmersam utveckling med ökade befolkningsströmmar över gränserna, som jag tycker delvis är ett naturligt inslag i den utveckling mot en öppnare värld som vi nu går mot. Vi måste inse att den mångfald som ligger i mötet mellan olika kulturer och traditioner långsiktigt berikar våra samhällen men att det också kan leda till spänningar. Dessa spänningar är mer eller mindre påfallande i olika europeiska länder, mer eller mindre bekymmersamma. Jag tror emellertid inte att Sverige, tack och lov, tillhör de europeiska länder där detta i dag ställer till störst bekymmer. Det innebär inte att vi inte skall reagera med yttersta skärpa mot de övergrepp, det övervåld och den ringaktning av enskilda människor som det innebär i det enskilda fallet. Alldeles oavsett om det förekommer i många fall eller i bara ett enda fall är det alltid övergrepp mot en enskild människa oavsett var vederbörande är född, vilket språk vederbörande talar och vilken religion vederbörande har. Det är alltid en människa som drabbas av denna typ av nedsättande agerande eller övervåld, och det skall vi som individer alltid reagera med den allra största mänskliga styrka mot.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till kommunikationsminister Mats Odell. Riksdagen beslutade 1979 att kollektivtrafiken skulle handikappanpassas inom en tioårsperiod. Gravt handikappade människor, rullstolsburna, kan fortfarande inte åka med kollektiva transportmedel, utan måste åka betydligt dyrare.
Fru talman! Först vill jag erkänna att detta är ett av de ärenden där jag ännu inte har fått det grepp som jag önskar för att på ett tillfredsställande sätt kunna svara på denna fråga. En sak kan jag dock säga. En av de få reformer som denna regering sade sig verkligen vilja satsa på trots det oerhört kärva ekonomiska läget var att genomföra handikapputredningens förslag. Det har bäring även på detta område. Jag nöjer mig med att säga att jag skall se till att det som hamnar på mitt departement på detta område skall vi genomföra med kraft så fort det över huvud taget är möjligt.

Fru talman! Arbetsmarknadsstrukturen i Karlskoga är sådan att beroendet av ett företag är stort, och det dominerar sysselsättningsläget. Bofors AB, är av stor betydelse för hela Karlskoga kommun, och framtiden för Swedish Ordnance är tyvärr mycket dyster. Hela Swedish Ordnances framtid hänger på om Sveriges riksdag vill behålla någon egen försvarsindustri i landet. Det är, såvitt jag förstår, en enig riksdag som säger att Sverige skall ha ett försvar. Då inställer sig följdfrågan om vi själva skall tillverka någon del av materielen eller om vi skall köpa allt från andra länder. Skall vi exempelvis utifrån köpa ammunition till våra vapen? Kan vi hitta något välvilligt säljarland om vi skulle befinna oss i en krigssituation? Det är den första fråga som måste besvaras innan man kräver att Swedish Ordnance skall behålla alla anställda. För min del är jag helt övertygad om att Sverige bör försöka behålla en försvarsindustri. Nästa problem är att den industrin inte lever under samma marknadsekonomiska betingelser som andra företag. Den är tvärtom helt styrd av politiska beslut. Det finns bara en kund i Sverige, nämligen försvaret. Och utländska kunder skall först godkännas av krigsmaterielinspektionen, ytterst riksdagen. Samtidigt är det omöjligt att upprätthålla en kompetens på den nödvändiga nivån i industrin om produktionen blir för liten eller rent av ingen alls. Att krigsriskerna, främst i Europa, har minskat gläder naturligtvis oss alla, och självfallet är det viktigast att få behålla freden. Men jag tror inte att det inom överskådlig framtid innebär att länderna över lag avvecklar sitt försvar. Jag instämmer alltså till fullo i Håkan Strömbergs oro för Karlskogas framtid. Det är dock intressant att konstatera att Håkan Strömbergs bekymmer för Karlskoga är tämligen nyvaknat. I varje fall kom inga uttalanden av Håkan Strömberg före valet i år om att läget var alarmerande på något sätt. Tvärtom var enligt socialdemokraterna Sveriges ekonomi på väg uppåt; arbetslöshetskurvorna hade planat ut. Men den verkliga bilden är en annan. Arbetsmarknadsläget för Karlskoga har varit bekymmersamt i flera år. Det är ett bekymmer som accelererat i samband med lågkonjunkturen, men främst genom strukturförändringarna inom försvaret och försvarsindustrin. Problemet är alltså inte nytt, men det har förvärrats det senaste året. Från folkpartiets sida har vi väckt riksdagsmotioner om Karlskogaregionen under flera år, utan att bli uppmärksammade av dåvarande regering eller dåvarande regeringsparti här i riksdagen. Jag har under den allmänna motionstiden, under alla år sedan 1986, väckt motioner där jag påtalat den olyckliga utvecklingen i Karlskoga. Men först nu, när socialdemokraterna har raserat Sveriges ekonomi och drivit upp arbetslösheten, har Håkan Strömberg kommit att reagera. Det är bra att Håkan Strömberg har vaknat, och han är välkommen att hjälpa till med problemen i

Fru talman! I dagsläget finns ungefär 4 % öppet arbetslösa i Karlskoga, och nära 4 % är föremål för olika åtgärder. Men till detta kommer, som här mycket riktigt har påpekats, ett stort antal varsel. Flertalet av de varslen har vi anledning att ta på fullt allvar. Det gör att jag i dag känner starkt med denna utsatta region. Regeringen och dess medhjälpare skall naturligtvis fortsätta att se över vad man kan göra på tjänsteföretagsområdet. Kommer det regionalpolitiska ärenden av större storlek som skall beslutas på regeringsnivå och är objekten hållbara, skall de bedömas positivt. Det behövs. Däremot anser jag att Håkan Strömberg tar i litet grand när han underkänner regeringens åtgärder. De åtgärder som nu har vidtagits syftar till att ge framtidstro i småföretagssamheten. Just Karlskoga är en ort som skulle må mycket bra om ett antal småföretag började blomma. Att vara nästan helt beroende av ett enda stort företag är en rätt farlig situation i dagens föränderliga värld. Det kan kännas litet konstigt att lindra beskattningen på kapitalbeskattningsområdet.

Jag nämnde tidigare här i dag att 100 miljarder försvann ut ur landet under fjolåret medan 10 miljarder kom in i landet. Om det genom regeringens åtgärder i framtiden blir så, att svenskt kapital i hög utsträckning investeras hemma, och Sverige blir intressant även för utländskt kapital, får vi snabbt en bättre företagsamhet och därmed ett mera robust näringsliv. Vi har nog litet till mans anledning att tänka positivt på de långsiktiga åtgärder regeringen vidtar. Men jag är väl medveten om att det tar sin lilla tid innan de långsiktiga åtgärderna verkar. Därför måste man på olika sätt hålla god kontakt och i det korta perspektivet vara uppmärksam på en region som

Fru talman! När det gäller frågan om raserad ekonomi vill jag gärna svara Håkan Strömberg. Det är väl alldeles uppenbart och tydliggjort, och det tror jag att hela svenska folket har mycket klart för sig, att socialdemokraterna lämnade efter sig ett stort svart hål inom ekonomin. Man målade upp en helt förfalskad bild inför valet om att ekonomin inte var så dålig i Sverige som den visade sig vara när man började titta i skrivbordslådorna i kansliet. Jag anser precis som Håkan Strömberg att det är viktigt att försöka få till stånd småindustri runt om i Karlskoga. Som arbetsmarknadsministern här har sagt är det viktigt att få i gång en mängd småföretag och att regeringen för en politik, något som jag vet att den gör, där man sänker kapitalbeskattningen och ökar satsningarna på småföretagen. Den nyligen framlagda småföretagspropositionen är ett bevis på detta. Vi skall inte misströsta när det gäller Karlskoga. Men jag håller med om att läget för närvarande är mycket bekymmersamt.
Fru talman! Jag kommer att mycket noga följa denna region, Håkan Strömberg. Jag har haft ett längre samtal med landshövdingen i länet och hans medhjälpare. Jag tänker nu gå in på de olika kapitalbeskattningsreglerna och föra resonemanget så att frågan kommer mycket nära Håkan Strömberg. Om man t.ex. på en bank i Örebro ger 8 % ränta medan man i Nora ger en ränta på 16 %, var skulle då Håkan Strömberg sätta in sina sparade pengar? Jag är rätt övertygad om att de då hamnade i Nora. Det är ungefär så som investerarna ser på olika länder. Vi kan inte i Sverige ligga på en egen och mycket högre nivå, även om det känns hårt när mycket smärtsamma besparingar måste göras. Det är litet besvärande att behöva göra dem på ett område där man har det svårt men kanske inte allra sämst i dag.

Fru talman! När det gäller frågan om i vilka banker man kommer att placera pengarna kan det också finnas anledning att fundera: Var är mina pengar säkrast under en litet längre tid? Man kanske inte skall ta den kortaste möjliga vägen för att skapa förmögenheter. Jag är mycket glad över och vill tacka Börje Hörnlund för hans engagemang. Det är inget tvivel om att det är mycket stort, och jag vet att han kommer att gripa sig an frågan och göra vad han kan. Det är helt klart att så är fallet. När det gäller jämförelsen som Börje Hörnlund gjorde är det självklart att vi i Sverige inte kan ligga på en högre nivå än vad man gör i andra länder i vår omvärld. Men det är viktigt att ta till vara det oerhört gedigna teknologiska kunnande som finns hos de anställda i företaget i Karlskoga. Det är viktigt, och jag tror också att man skulle kunna utveckla detta på andra områden och inte bara satsa på försvarsmateriel. Den tiden tror jag är förbi, och det är glädjande att den tillverkningen minskar. Vi får hoppas att världen blir fredligare så att vi helt kan komma bort från att satsa på rustning och försvarsmateriel. Det är ju inte den vägen vi skall vandra. Gudrun Norberg talar om den dåliga ekonomi som socialdemokraterna lämnade efter sig. Får jag då säga än en gång att man nu inte alls har den oerhört stora grop som den borgerliga regeringen lämnade efter sig. Det var ett budgetunderskott på 90 miljarder. Det var en total upplåning under de sex borgerliga åren på närmare 400 miljarder, Gudrun Norberg, som socialdemokraterna fick ta över. Vi skall ta en debatt om den ekonomiska politiken, men den borgerliga regeringen måste ju först göra någonting, och deras åtgärder måste först verka.

Fru talman! Birgit Henriksson har i en interpellation till justitieministern kritiserat gällande regler om statens skadeståndsansvar för sådana skador som orsakas av polishundar. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Birgit Henriksson hänvisar bl.a. till en skrivelse från rikspolisstyrelsen till justitiedepartementet. I den skrivelsen begärde rikspolisstyrelsen att reglerna om statens skadeståndsansvar för skador som orsakas då polishundar används i tjänsten snarast skulle ändras. Enligt rikspolisstyrelsen innebär reglerna att staten blir ersättningskyldig för skador som en polishund har orsakat, även om det varit helt befogat från polisiär synpunkt att använda hunden på det sätt som skett. I skrivelsen hänvisades till ett fall där en yngling blivit biten av en polishund och fått skadestånd efter avgörande i domstol. Den lag som kritiken riktar sig mot är lagen om tillsyn över hundar och katter. Enligt den lagen är hundägaren strikt ansvarig för skador som hunden orsakar. Hundägaren är alltså ersättningsskyldig även om han eller hon inte är vållande till skadan. Regeln motiveras huvudsakligen av att det ligger närmast till hands att hundens ägare svarar för skador som hunden orsakar. Dessa regler gäller för alla hundar, alltså även polishundar. Men det här innebär inte att den som skadas av en polishund alltid har rätt till ersättning. I dessa fall får nämligen allmänna regler om jämkning vid medvållande betydelse. Den som själv har medverkat till sin skada kan förlora rätten till skadestånd helt eller delvis. Om en polishund orsakar en skada trots att den använts på ett alldeles korrekt sätt, kan det ofta vara så att den skadelidande själv har medverkat till att skadan uppkom, t.ex. genom att själv begå våldshandlingar. I sådana fall kan den skadelidande helt eller delvis förlora rätten till ersättning. Men det kan också vara så att det är en helt oskyldig person som råkar bli angripen av en polishund. I ett sådant fall framstår det i regel som rimligt att staten får betala ersättning för skadan. För sådana fall passar alltså de nuvarande reglerna normalt sett bra. Jag delar dock uppfattningen att det finns anledning att se över reglerna om ansvaret för skador som orsakas av polishundar. Detta sker redan nu, fast i ett större sammanhang. Frågor om det allmännas ansvar för skador som uppkommer i samband med myndighetsutövning utreds för närvarande av en parlamentariskt sammansatt kommitté. Enligt sina direktiv skall den kommittén överväga även frågan om statens ersättningsskyldighet för sådana skador som beror på ingrepp som är helt befogade. Det är i det sammanhanget som man får behandla frågan om statens skadeståndsansvar för polishundar. Rikspolisstyrelsens skrivelse har överlämnats till den kommittén. Kommittén skall enligt sina direktiv avsluta sitt arbete före utgången av år 1992.